Fru talman! I november 2000 kom en stor rapport från Institutet för utvärdering av arbetsmarknadspolitik, IFAU. Välkända forskare - Lars Calmfors, Anders Forslund och Maria Hemström - var författare. Rapporten tog upp en stor del av alla undersökningar om arbetsmarknadspolitikens effekter. Slutsatserna var mycket dystra. Det mesta av Sveriges traditionella och nutida arbetsmarknadspolitik dömdes ut. Denna undersökning - antagligen den mest omfattande på området - visade att matchningseffektiviteten inte påverkas positivt av AMS åtgärder. Politikens effekter på utbudet av arbetskraft går över huvud taget inte att utläsa ur den kända statistiken. Det finns för lite forskning på området. Regeringen fattar alltså beslut, men regeringen vet inte vad dessa beslut leder till. Den allra mest allvarliga av slutsatserna i rapporten är att summan av direkta och indirekta undanträngningseffekter är betydande. Det förefaller alltså osannolikt att AMS-åtgärder bidrar till en högre reguljär sysselsättning även om de bidrar till lägre öppen arbetslöshet. När rapporten lades fram bekräftade författarna flera gånger i intervjuer och diskussioner denna syn på arbetsmarknadspolitikens kontraproduktiva effekter. Sedan tystnade debatten. Frågan försvann från dagordningen. Nu hör vi att Socialdemokraterna och stödpartierna har knäckt arbetslösheten. Och mer än så: Ökad sysselsättning utgör ett av målen för Sveriges arbete som ordförande i Europaunionen. Arma Europa! Arma union! Ska man verkligen exportera en arbetsmarknadspolitik vars effekter i bästa fall är omöjliga att fånga i riktigt mätbara mått och i värsta är direkt negativa? Kom ihåg att den öppna arbetslösheten som vi talar så mycket om inte säger någonting om antalet människor som står utanför det aktiva arbetslivet! För invandrarbefolkningen är frågan om en levande arbetsmarknad avgörande. Det finns ingen integration så länge en stor massa människor födda utomlands eller i Sverige med föräldrar födda utomlands står utanför det aktiva arbetslivet. När vi diskuterar de här sakerna brukar vi säga: Vad gör vi för de nyanlända? Jag skulle gärna vända på frågan och fråga: Vad gör man tillsammans med dem som har funnits här i 7, 10 eller 12 år och aldrig har jobbat en enda vanlig arbetsdag? Just de här människorna, massan av människor som kanske inte alls finns registrerade hos arbetsförmedlingarna men som finns här och vars vardag är oerhört plågad av utanförskap, råkar värre ut i dag. Jag återkommer till detta senare. Vad jag vill säga är att vi under decennier har försökt lösa problem av denna sort med samma sorts politik. Den offentliga sektorn ska gå in och lösa problemen. Detta har inte lyckats. Det borde vi tänka på. Det var därför jag frågade integrationsministern hur hon ser på de strukturella hinder vi har att göra med. Vilka förslag vill vi socialliberaler lägga fram? Vi vill först och främst att människorna själva ska få möjlighet att ta makt över sina liv. Varför är det så svårt att tänka sig aktivitetscentrum där de arbetslösa själva försöker lösa sina problem utan tusen tanter och farbröder som ska leda och bestämma åt dem? Hur länge ska de långvarigt arbetslösa i allmänhet och de arbetslösa invandrarna i synnerhet tvingas in i rollen av passiva objekt för arbetsmarknadsåtgärder? I den grupp invandrare som jag arbetar med har vi kontakter med tunisierna i Frankrike. De leder ett helt nätverk av aktivitetscentrum som fungerar utmärkt och som hjälper väldigt många, t.ex. ungdomar från den egna befolkningen, att få mycket bra kontakter med den franska vardagen. Vi har kontakter med det turkiska institutet i Essen där 30 mycket välavlönande turkar vardagligen arbetar med den egna befolkningens problem. Varför är någonting sådant omöjligt att tänka sig i Sverige? Varför finns det aldrig pengar för sådana initiativ i Sverige? Jag tittade på vad Integrationsverket har till sitt förfogande att dela ut till invandrarinitiativ. Det är 20 miljoner om året. Det är fickpengar om man jämför med storstadssatsningen, Blommanpengarna och de 70 miljarder som går till AMS-systemet. Hur kan det komma sig att vi diskuterar diskriminering i en sådan situation när budgeten i sig är bevis på systematisk strukturell diskriminering? En annan mycket bra sak som vi skulle kunna göra för att komma närmare en praktiskt och konkret lösning är att vända på investeringstänkandet i Sverige. Över 70 miljarder går till den politik som forskarna inte kan utvärdera eller som de dömer ut i väldigt många avseenden. Jag förstår det inte. Det är mycket bättre att investera i forskning. Det är mycket bättre att investera i t.ex. kultur. Jag ska upprepa vad jag har sagt här många gånger och som jag envist kommer att upprepa många gånger: Kulturen svälter i Sverige. Vi behöver riktiga investeringar. En av de här riktiga investeringarna skulle kunna vara en stadig ekonomisk grund som skapar möjligheter för invandrarna att själva ta makten över sina liv.

Fru talman! Min sanning sammanfaller klart och tydligt inte med Vänsterpartiets sanning. Det skulle vara mycket konstigt om vi hade samma syn på saker. Jag fortsätter att fråga: Är det naturligt, är det rationellt att Sverige satsar tio gånger mer på AMS systemet än vad man satsar på kultur, fritid och religion tillsammans? Är det rationellt och logiskt att satsa mer än dubbelt så mycket pengar på AMS systemet än på hela den högre utbildningen och forskningen i Sverige? Jag tycker inte det. Tack så mycket.

Fru talman! S-kvinnors integrations och mångfaldsprogram är nu ute på remiss. Jag ska under mitt korta anförande endast beröra några av de ämnesområden som s-kvinnor tar upp i programmet. Fru talman! I dag är Sverige ett mångkulturellt land. Från att tidigare ha varit ett relativt homogent samhälle har vi berikats med människor med nya kunskaper, erfarenheter och idéer. Det handlar om en mångfald av språk, religioner och kulturer som sakta vävs in och berikar vårt samhälle. Sverige förändras, och långsamt formas något nytt. Integration är en av våra allra viktigaste framtidsfrågor som berör oss alla. Garantin för demokratins säkerställande är att människor känner delaktighet och solidaritet med varandra. Att vilja men inte få vara med skapar utanförskap och vanmakt. S-kvinnors integrationsprogram utgår från alla människors lika rätt och värde och tar fasta på det som förenar i stället för det som skiljer oss åt. Integration betyder inte att vi ska integrera invandrarna i det svenska samhället, utan det handlar om hur vi tillsammans integreras i vårt mångkulturella samhälle. Från att på 70-talet ha haft en invandringspolitik med assimilation som förtecken, dvs. att människor med invandrarbakgrund så fort som möjligt ska överge sin egen kultur för den svenska, talar vi nu om integration som en ömsesidig process. Vi talar om mångfald som något positivt och nödvändigt för att vårt samhälle ska utvecklas och därmed stärka demokratin. Jag citerar Silan Aslan ur Uppsala invandrarnämnds häfte: "Att vara invandrare i en stor värld är lite dumt. Vi invandrare i Sverige har två vägar att välja. Antingen väljer vi den första vägen och lever som en invandrare eller så väljer vi den andra vägen och lever som en svensk. Jag vill inte ha de två vägarna. Jag vill ha en tredje väg. En väg där jag kan leva som en människa med mina känslor, mina tankar och min personlighet. Jag vill kunna säga att jag bara är från världen och vara stolt över den. Jag vill leva som jag är och där jag vill. Jag vill inte skämmas för att jag är en människa." För att förstå vikten av ett mångkulturellt samhälle krävs det kunskap, förståelse och delaktighet, och för att få det krävs det möten och samtal mellan människor. Arbetsplatsen och skolan är de bästa mötesplatserna. Men det behövs också andra i bostadsområden, på bibliotek och i kulturhus. Sverige har varit framgångsrikt i jämställdhetsarbetet om vi jämför med många andra länder, även om mycket återstår att göra. Undersökningar visar att jämställdhet lönar sig. Effektiviteten och motivationen ökar när alla medarbetares kunskaper och erfarenheter oavsett kön tas till vara. Samma sak gäller etnisk mångfald. Kreativiteten och flexibiliteten ökar på de arbetsplatser som förstått att ta till vara den resurs som mångfald innebär. Språkkunskaper t.ex. är en merit i alla sammanhang, inte bara när det gäller att locka kunder till företagen utan också i offentlig sektor. Därför är det viktigt att de språkkunskaper som de med invandrarbakgrund har värderas utifrån både ett mänskligt och ett samhälleligt perspektiv. Att veta att det egna modersmålet har ett värde när du söker arbete eller studerar i det nya landet stärker självkänslan och underlättar inlärningen av det svenska språket. Varför räknas bara godkänt i engelska som andra språk vid intagning till gymnasieskolans nationella program? Det måste väl vara lika mycket värt att tala t.ex. ryska eller franska? Engelskan är nödvändig för fortsatta studier. Jag vill inte ta bort den. Men jag tycker att det ska vara en större flexibilitet i utbildningssystemet. Svenskundervisningen, sfi, måste beröra eleverna, och de måste känna att det nya språket bygger på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Det behövs mer otraditionella lärprocesser och större kunskap om hur eleverna ser på sitt lärande för att kunna ge rätt undervisning. Det gäller både vuxna och barn. För att kunna tillgodogöra sig sfi-undervisningen på bästa sätt bör dagen delas upp i en teoridel och en praktikdel. Denna modell gör också att de vuxna eleverna får en möjlighet att komma ut i arbetslivet. Den kompetens och utbildning som de har med sig från sina respektive hemländer måste tas till vara på ett mycket bättre sätt. Ibland behövs det endast en komplettering av deras utbildning - som ofta är högre än genomsnittet, precis som statsrådet Mona Sahlin sade - för att de ska kunna få ett lämpligt arbete. Det här är synpunkter som många med invandrarbakgrund har framfört till mig. För en lyckad integration krävs det generella åtgärder för att komma till rätta med strukturella problem, men det behövs också lokalt anpassade lösningar. Det är skillnad på möjligheter och hinder i storstad och glesbygd. Det behövs olika lösningar. Ibland kanske det t.o.m. är nödvändigt med positiv särbehandling. Men framför allt krävs det delaktighet av alla berörda på gräsrotsnivå. Felet vi ofta gör är att vi gör något för, i stället för tillsammans med. Jag har ett bra exempel från min hemkommun Nynäshamn. Det är en riktig liten solskenshistoria där stigmatiseringen i medierna av t.ex. ett bostadsområde som ett problemområde ger en bild som blir en sanning. Ett bostadsområde i min hemkommun var vårt problemområde. Ingen ville bo där. Ingen ville självfallet vara ett problem. Sedan kom det ungdomar från England och tittade på bostadsområdet. På en internationell konferens presenterade de på en storbildsskärm visionen av det goda boendet. Och då var det vårt problemområde som visades på storbildsskärmen. Vad som hände då var att alla ungdomar i det här bostadsområdet rätade på sig, gick ut och blev ambassadörer för sitt bostadsområde. I dag har de hand om fotbollsplanen. De har cafeteria, de har läxläsning och de har olika grupper för unga tjejer och även för äldre kvinnor. Så har det blivit med det eftersom man vände på hela problemet. Man gjorde det inte till ett problem utan till en möjlighet. I dag träffas man. Man har ett youth council. Man vill hjälpa ungdomar från Bosnien och från Kosovo. Man har egna projekt på gång. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att kulturen är ett smörjmedel i integrationsarbetet. Kulturen har ett egenvärde. Kultur förenar och främjar integration. Den ger glädje, insikt och möjlighet till ett rikare liv. Kulturen är en dynamisk kraft för hela samhällsutvecklingen. Den frigör människors tankar och skapar förmåga. Med konsten och kulturen skapas mötesplatser och samtidigt verktyg för att möta både sina egna och andras erfarenheter. Genom dessa möten blir människor nyfikna och öppna för det som är nytt och kan genom kunskapen och insikten förstå och uppskatta värdet av det mångkulturella samhället. Mycket bra saker har hänt. Det har vi också hört här. Men integrationsarbetet måste gå snabbare. Vi måste gå från ord till handling på alla nivåer. För det behövs det bra och effektiva integrations och mångfaldsplaner i kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag där vi utgår från ett diskrimineringsperspektiv för att förändra det som är viktigast, nämligen förhållningssättet till integration och mångfald - inte bara i ord utan också i handling.
Fru talman! Jag delar mycket av det Eva Arvidsson har sagt. Det är mycket bra, det här med mångfald i samhället. En sak som jag inte hann att ta upp med statsrådet tidigare är det här med särbehandling. Det är ett extremt fenomen att man utifrån den svenska synen ska särbehandla alla som kommer hit. De flesta - det försäkrar jag, och jag träffar dem ofta - vill inte bli särbehandlade. Det är precis som om det handlade om kvotering. Jag har ingen lösning på det. Men jag tycker inte att man ska peka ut en grupp och särbehandla dem. Jag skulle vilja få en kommentar till det.
Fru talman! Som jag sade tror jag att de generella åtgärderna är de bästa. Jag tycker inte att man ska peka ut vissa, men jag är inte främmande för att att man kanske för att nå sitt syfte ibland måste ta till positiv särbehandling. Jag kan inte säga var och hur det ska ske, men målet att få ett integrerat samhälle kräver kanske detta någonstans.
Fru talman! Jag håller med om att det behövs oerhört många generella åtgärder för att få in alla i samhället. Vi fick tidigare en liten vink från statsrådet att man ska kvotera invandrare till arbetsmarknaden. Det har höjts oerhört många kritiska röster mot detta från invandrarhåll. Man tycker inte om det. Ingen vill på något sätt vara utpekad. Jag vidhåller min synpunkt att man inte ska prata om särbehandling. Vi ska jobba tillsammans för att hitta metoder för att få med alla i stället för att kategorisera. Det kan gälla handikappade och andra utsatta personer. Vi ska göra det här tillsammans - annars blir det fråga om "vi och dom".
Fru talman! Det tycker också jag. Företagen liksom myndigheterna inom den offentliga sektorn ska avspegla hur samhället ser ut. Jag tror att det t.ex. på en socialförvaltning skulle vara mycket berikande och kompetenshöjande att anställa människor med andra erfarenheter och en annan kulturell bakgrund, men detta uppfattar många som en positiv särbehandling.

Fru talman! Precis som det föregående året och året dessförinnan skrev regeringen i budgetpropositionen avseende den budget som vi här i kammaren behandlade alldeles före julen att tillståndet inom integrationsområdet inte är tillfredsställande i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat om. Det framgick av texten i utskottets betänkande att man avser att fortsätta på den inslagna vägen, alltså med mer av den politik som har misslyckats. Det sker trots att man skriver att målen för integrationspolitiken uppnås endast till begränsad del genom insatser inom politikområdet - insatser som sker inom den generella politiken är avgörande. Jag är därför glad för att jag nu har tillfälle att fråga Mona Sahlin varför ni inte drar några ordentliga slutsatser av den egna analysen. Varför accepterar ni tyst att den nya fattigdomen breder ut sig i förorterna med ökande klassklyftor som följd? Varför framhärdar ni i en politik som faktiskt låser in människor i maktlöshet och i utanförskap? Varför kan ni inte visa en verklig solidaritet och låta människorna i utanförskapet faktiskt få riktigt makt över sina liv? Kan det vara så att den här bristen på verklig solidaritet ytterst faktiskt handlar om makt - om makt hos omhändertagandebyråkratin att bestämma åt människor i stället för att låta människor själva bestämma, om makt hos politiker och, som jag tidigare sagt, gravt medelålders vita manliga projektledare i den här eländesindustrin att styra över människors liv, i stället för att människor själva har makt att bestämma? Statsrådet och jag förde en interpellationsdebatt i november. Då var Mona Sahlin ganska färsk på posten som rikets högsta integrationsansvariga. Jag vill nu efter det att Mona Sahlin hunnit sitta in sin stol fråga om statsrådet nu skulle vara beredd att skrota denna eländesindustri och detta projektmoras. Kan hon tänka sig att avskaffa den del av socialpolitiken som låser in människor i beroende och i stället medverka till att vi får en utvecklingspolitik som ger verklig egenmakt och en mångfaldsekonomi, verklig makt åt de enskilda berörda människorna. Fru talman! En mångfaldsekonomi borde kunna öppna nya expansionsmöjligheter för småföretag som drivs av personer med utländsk bakgrund. En femtedel av de här företagen kan betecknas som enmansföretag. De har alltså inte några anställda utöver ägaren. Endast vart fjärde företag ägt av en person med utländsk bakgrund sysselsätter två eller flera på heltid. Att de här företagen har svårt att växa tolkas inom integrationspolitiken som en fråga om etnisk diskriminering, men jag anser faktiskt att det mer är en fråga om strukturdiskriminering, som generellt drabbar familjebaserad företagsamhet, alldeles oavsett företagarens etniska ursprung. I dag är 96 % av alla landets småföretag familjeföretag, och drygt hälften av alla privat anställda jobbar i dessa företag. I Sverige är familjeföretag negativt särbehandlade genom hårdare beskattning än för icke familjeföretag, betungande arvsskatter och många komplicerade särregler. Är statsrådet Sahlin beredd att gå från tal till handling och verkligen genomföra en politik där inga företag särbehandlas, varken positivt eller negativt? Fru talman! Dagens system för ersättning till kommunerna för mottagande av nyanlända flyktingar permanentar bilden av invandraren som en börda och en kostnad. Den statliga finansieringen av introduktionen täcker kostnaderna för uppehälle och språkstudier i upp till tre och ett halvt år. Att på förhand bestämma sig för att finansiera en flerårig introduktionsperiod är att skapa en inlärd hjälplöshet och att slösa med mänskliga och ekonomiska resurser. Är Mona Sahlin beredd att byta ut introduktionsersättningen mot en arbetsmarknadspeng, som ger den enskilde invandrade individen makt över sin kompetensutveckling och över sin språkutbildning? Fru talman! Erfarenheter från rekrytering av spanska läkare till Skaraborg visar att det faktiskt är möjligt att ta till sig ett språk på så kort tid som två till tre månader. Därför anser jag att ersättningssystemet för flyktingmottagandet bör avskaffas och ersättas med arbetsmarknadspengen för den som är i arbetsför ålder. På så sätt får vi en bättre koppling mellan mottagandet av nyanlända invandrare och behovet av kompetensförsörjning i kommunerna och regionerna. Det gäller särskilt mot bakgrund av den växande bristen på arbetskraft och det förhållandet att flertalet av de nyanlända faktiskt är högutbildade. Med en sådan reform, fru talman, blir det möjligt för nyanlända att från första dagen skrivas in som arbetssökande i egenskap av ingenjörer, flygmekaniker, läkare, lärare och snickare och andra hantverkare, så att de blir en del av arbetsmarknadens aktörer. Man kan då se de här människorna som individer som faktiskt kan göra nytta och som tillför saker och ting. Statsrådet och jag är säkert alldeles överens om att de är en tillgång för Sverige. Vi får inte betrakta unga, friska och arbetsföra människor som en försörjningsbörda utan som en en tillgång som vi ska dra nytta av. Det blir dessutom fråga om en ömsesidig nytta. Slutsatsen måste bli att avskaffa integrationspolitiken som vi känner den i dag och i stället ta fram en tillväxtpolitisk proposition om en mångfaldsekonomi. Jag undrar om statsrådet är beredd att göra det och medverka till att eländet inom integrationspolitiken försvinner.

Fru talman! Integrationspolitiken är, som jag uppfattar den, inte misslyckad, såsom här beskrevs. Däremot är målen långt ifrån uppnådda, och det är en väldig skillnad. Göran Lindblads inlägg visar på en väldig oförståelse och en underskattning av vidden av den etniska diskrimineringen. Han pratar t.ex. om att småföretagen har det allmänt jobbigt och att det är en lika allvarlig problemställning som den rena och råa etniska diskriminering som pågår i vårt land. Det tycker jag visar på en okunskap om och oförståelse för vidden av det problem som vi nu diskuterar. Debatten här används alltid och i alla sammanhang för att visa hur bra det är med skattesänkningar. Nu används den också för att visa att vi inte bara ska ha dagispeng, skolpeng och äldrepeng utan också någon mystisk sorts arbetspeng, som ska ersätta den introduktionsersättning som vi i dag har. Jag tror inte på det systemskiftet.
Fru talman! Politiken har lyckats, säger Mona Sahlin, men resultatet är misslyckat. Det är vi tydligen överens om. Jag kan inte för mitt liv förstå att en politik kan vara lyckad om resultatet är misslyckat. När det gäller den rena råa diskrimineringen är jag definitivt minst lika stor motståndare som Mona Sahlin till en ren rå diskriminering. Den ska stävjas. Men den skulle kunna stävjas bättre i form av en allmän generell diskrimineringslagstiftning som förbjuder diskriminering i alla avseenden och som inte bara gäller inom arbetslivet på det sätt som är beslutat här i riksdagen. Det är en lång diskussion som vi skulle kunna föra i ett annat sammanhang. Jag nämnde inte i mitt anförande skattesänkning. Men det vore en nödvändig åtgärd för att invandrade företagare likaväl som inhemska företagare skulle kunna ha möjlighet att expandera och råd att våga anställa. Det är vad jag menar. Vi måste ha en politik för tillväxt så att invandrade företagare likaväl som infödda vågar driva sin verksamhet och expandera.

Fru talman! Bakgrunden är fortfarande att integrationen måste bli bättre. Jag sade inte att integrationen har misslyckats. Däremot är de mål som riksdagen ställt upp för ett lika och jämlikt samhälle för alla inte uppnådda ännu. Det har debattan i dag visat väldigt tydligt. Den dagen alla individer oavsett, kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund har samma möjligheter kan vi bocka av den punkten. Men dit är det långt kvar. Våra två partier har helt olika ingångar när det gäller vad det är för strukturella hinder som möter den som blir diskriminerad. Jag menar på att det inte handlar om de generella skattesystemen eller att stoppa in ännu mer pengar som ska följa individer. Det är inte där lösningarna ligger utan i hur rättvisepolitiken - och även skattepolitiken, socialpolitiken, utbildningspolitiken osv. - identifierar etnicitet och diskriminering och motarbetar de hinder som finns. Därom får vi återkomma i en debatt där vi båda har längre utrymme än en minut var.
Fru talman! Vi har olika ingångar Mona Sahlin och jag. Det är ingen som helst tvekan om det. Min ingång utgår ifrån den enskilda individen. Det gäller att ge den invandrade likaväl som den infödde möjlighet att själv ta makten och bestämma över sitt liv. Det är alldeles avgörande. Om man sedan konstruerar det praktiskt med en peng som följer individen - vilket jag tror på - eller om man hittar på någon annan modell som verkligen ger individen makt är jag också beredd att diskutera det. Det viktiga är att det inte är politiker och tjänstemän som ska bestämma utan att det faktiskt är enskilda människor. Mona Sahlin säger att politiken inte har misslyckats men att resultatet har uteblivit. Det är som att operationen lyckades men patienten dog.

Fru talman! Jag skulle vilja ta tillfället att resonera lite grann med Hans Andersson om rekryteringsproblemen som han nämnde i sitt tal. Vi vet att lärare och vårdpersonal ligger högst när det gäller AMS bristindex, dvs. listan över yrkesgrupper där det råder brist på arbetskraft. Orsaken till att vi har brister när det gäller den typen av ganska vanliga yrkesgrupper är att många av dessa människor blev bortskrämda från sina arbetsplatser på 90-talet. Det har varit en otydlig organisation och otydlig arbetsledning. Det har varit omorganisationer, besparingar och små möjligheter att utvecklas i arbetslivet, få högre lön och göra karriär. Man har haft monopolistiska arbetsgivare. Vi vet också att det finns mycket ohälsa i dessa grupper: sjukskrivningar, utslitning och stressjukdomar. Detta gäller nästan uteslutande offentliga arbetsgivare. Jag skulle vilja fråga Hans Andersson om han drar några slutsatser av att det är offentliga arbetsgivare som står för många av dessa problem. Jag tänker på att han företräder ett parti som vill ha fler offentliga jobb och mer offentlig styrning av arbetslivet.

Fru talman! Hans Andersson vet mycket väl att vi exempelvis också vill ha lite mer resurser till kommuner och landsting och har föreslagit det konsekvent under 90-talet i olika budgetalternativ. Neddragningen av personal har skett också i den privata sektorn under 90-talet. Där har man också haft en kraftig produktivitetsökning, och stressen har i någon mening kanske ökat även där. Men varför får det dessa kraftiga effekter just på de offentligt styrda jobben? Säger det er någonting? Är det en framkomlig väg att ha fler människor i politiskt styrda organisationer, eller ska vi kanske våga erkänna att privata näringslivet är en minst lika god arbetsgivare som det offentliga? Det finns en intressant slutsats att dra av detta för en vänsterpartist, tycker jag.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på Hans Andersson. Man kan förledas att tro att han är mycket liberal i sin läggning när man hör framläggandet av arbetsmarknadspolitiken. Andersson tog upp när det gäller urbaniseringen - förflyttningen av folket mot de överhettade centrumen Stockholm, Göteborg och Malmö, m.fl. Är det en nackdel att inte också regionalpolitiken hör ihop med arbetsmarknadspolitiken? Jag har lyssnat på den allmänpolitiska debatten i ett par dagar. När jag åker förbi Karlstad och Kristinehamn ser jag grävskoporna riva hyreshus längs vägen mot Stockholm. I Kristinehamn får man miljoner för rivning. Vad ska vi göra åt detta? Är det något fel på den politik som förs i dag, där Hans Andersson har ett finger med i spelet? Det gäller problem med urbanisering.

Fru talman! Jag har en kompletterande fråga. Hans Andersson använde nästan orden "individens frihet" ett tag, och det gjorde mig så glad. Det är ju Folkpartiets devis, så det tyckte jag var bra. Innebär individens frihet på arbetsmarknaden, dvs. att man ska få bo där man vill, också att man själv ska få välja barnomsorg och äldreomsorg med barn eller äldreomsorgspeng, så att man kan trivas där arbetsplatserna lokaliseras?

Fru talman! Människans värde förknippas i Sverige ofta mycket starkt med innehavet av ett traditionellt förvärvsarbete. Det är ett både farligt och felaktigt synsätt. Det är farligt därför att den som blir arbetslös ofta känner sig värdelös och felaktigt därför att människans värde självklart ligger i det faktum att hon är människa och ingenting annat. Men samtidigt vet vi att arbetslöshet är slöseri med mänskliga resurser. Därför är också full sysselsättning ett så viktigt politiskt mål. Vi vet att personliga och sociala problem ofta blir följden av långvarig ofrivillig arbetslöshet. Vi vet också att ett arbete är oerhört viktigt för upplevelsen av en god livskvalitet och för möjligheten att försörja sig själv och sin familj och därmed få mer makt över sitt eget liv. Vi vet att fler sysselsatta innebär att vi kan förstärka de offentliga budgetarna och därmed kan satsa bättre på vård och omsorg och andra gemensamma nyttigheter. Därför är också tillkomsten av nya jobb den i särklass viktigaste fördelningspolitiska frågan. Vi vet att socialdemokraterna nu i dessa dagar gärna vill tala om hur bra det går för Sverige, hur arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Vi har hört exempel på det här i dag också, och visst går det bra i många avseenden. Det ska vi inte sticka under stol med, men vi måste också inse att den uppgång vi ser nu sker från en mycket låg nivå. 1997, efter socialdemokratiskt styre i tre år, nåddes det lägsta antalet arbetade timmar på 20 år. Sedan dess har vi fått en uppgång. Men fortfarande, dvs. på toppen av högkonjunkturen, saknas 300 000 jobb för att vi ska vara på samma nivå som under den förra högkonjunkturen 1990. Dessutom vet vi att det har tillkommit 100 000 människor i arbetskraft sedan dess. Egentligen är det alltså 400 000 nya jobb som är betinget för att vi ska vara i paritet med den förra högkonjunkturen. Det är alltså en bekymmersam bild som vi kan se. Om vi studerar AMS-statistiken över antalet arbetslösa och det antal som ingår i något konjunkturberoende program ser vi att det faktiskt är en ganska skrämmande verklighet som träder fram. I 10 av 21 län minskade antalet personer i arbetskraften mellan tredje kvartalet 1999 och motsvarande tid 2000. I hälften av länen minskade alltså antalet personer i arbetskraften. Och mitt i en högkonjunktur ökade antalet människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mellan december 1999 och motsvarande tid 2000 ökade antalet människor i åtgärder i samtliga län i vårt land, utom i ett, och det var Jämtlands län. Det var alltså inte i Stockholm där vi har den bästa sysselsättningsökningen, utan det var i Jämtlands län som inte har haft en ökning. I alla andra län har antalet människor i olika åtgärder ökat. Jag tycker att Hans Andersson gav ett bra uttryck för den oro som han känner över läget. Jag hoppas också att Sven-Erik Österberg delar den oron. Men frågan är då: Är nuvarande politik tillräcklig? Kan vi vara nöjda med den politik som i dag förs? Jag tycker inte det. Jag tycker att det vore intressant att höra Sven-Erik Österbergs recept för hur vi ska kunna skapa de här 400 000 nya jobben. Aktivitetsgarantin är en åtgärd som har diskuterats en hel del under senare tid. Den har mött en omfattande kritik på olika ställen i vårt land. Olika omdömen har varit att den är meningslös, att det är ett vuxendagis, att man behandlas ovärdigt och att det är dålig personlig handledning. Tanken med mer individuell handledning, som finns i aktivitetsgarantin, är sympatisk. Därför har vi kristdemokrater inte avvisat den här modellen. Men vi var starkt kritiska mot det oklara förslag som förelades riksdagen förra våren. Vi ställde en rad frågor. Vi fick några svar, men många frågor återstod när vi fattade beslut här i riksdagen. Propositionen byggde på en försöksverksamhet som hade pågått under en månad innan riksdagsbeslutet fattades, och det här genomfördes i full skala efter fyra månaders försöksverksamhet. Det har skett en kraftig expansion. På fyra månader har 15 000 människor kommit in i den här åtgärden. Syftet har ju varit att göra allt för att klara 4-procentsmålet under 2000. I den debatten som då var i riksdagen sade vi att aktivitetsgarantin står och faller med den praktiska tillämpningen. Det är inte att undra på att kritiken mot den här åtgärden växer när barnsjukdomarna framträder i nästan epidemisk omfattning. Min fråga till Sven-Erik Österberg i dag är: Kan vi inte få ett erkännande om att aktivitetsgarantin har forcerats fram alltför snabbt? Känner inte Sven-Erik Österberg någon oro för att det goda i aktivitetsgarantin riskerar att försummas och förstöras när den på så många olika håll i landet inte har fungerat tillräckligt bra? När vi talar om den dystra bilden av arbetsmarknaden vet vi också att den andra sidan av myntet är att vi har lite överhettningsproblem på vissa områden, speciellt i vissa branscher. Och det krävs en rad olika åtgärder för att möta det här. Inte minst här i Stockholm ser vi att de här problemen växer, speciellt, som sagt, inom vissa branscher och yrken. Vi behöver därför en politik som gör att utbildning och ansvarstagande lönar sig bättre. Vi behöver alltså en lönebildning. Med hjälp av politiken kan man gå in med olika åtgärder på skatteområdet, främja möjligheten till vinstdelning och liknande saker, detta för att främja en lönebildning där just utbildning och ansvarstagande lönar sig. Vi behöver göra någonting åt bostadsbyggandet. Vi har dåliga ekonomiska incitament för att få i gång ett bra bostadsbyggande. Det handlar självklart om sådana stora frågor som kommunalskatteutjämningssystemet och fastighetsskattens konstruktion men också om skattetrycket på boendet och hyressättningssystemet. Det finns ett intressant exempel just nu i Malmö. Där förhandlar man fram lite nya principer för hur man ska använda bruksvärdessystemet. Sådana frågor måste diskuteras. Men i det avseendet är regeringen passiv. Infrastrukturen i Stockholmsområdet är ett viktigt exempel på ett område som måste åtgärdas för att man ska kunna frigöra expansionskraft, lösa upp de knutar som finns och minska de problem som hotar sysselsättningen och möjligheten att skapa nya jobb. Björn Rosengren talade nyligen, just före jul, om vikten av att vi får till stånd en trafiklösning i Stockholm. Han ska utse någon parlamentarisk utredning om tidningsuppgifterna är korrekta, men ingenting har hänt. Det har gått ytterligare några månader och ingen vet någonting om vad som ska ske på det området. Vi har pendlingsproblematiken. Vi kristdemokrater kräver höjda reseavdrag. Och vi kanske också måste se över skattereglerna för dubbel bosättning. Det här är några exempel på åtgärder som måste vidtas för att vi ska kunna lösa överhettningsproblemen och för att vi ska kunna se till att vi använder den arbetskraft som finns på ett effektivt sätt. Men de dystra siffror som finns bakom det ofta skrytsamma tonläge som socialdemokraterna står för gör att det krävs en politik som har någonting mer att komma med än vad vi hittills har sett från socialdemokratins sida. Jag hoppas att vi får någon antydning om vad som komma ska i den här debatten.

Fru talman! Utanför protokollet skulle jag vilja förklara varför vi i Centerpartiet i dag inte har varit delaktiga i replikskiftena. Det har sin naturliga förklaring. Vi är ett jagat villebråd i dag till följd av att vår partiledare har avgått. Så till ämnet. Fru talman! Att diskutera sysselsättning och integration som en isolerad företeelse i samhället är en omöjlighet. Det visar inte minst den arbetslöshetsstatistik som presenteras varje vecka av AMS. Genom att man gör en jämförelse av statistiken kommer en obalans mellan olika delar av Sverige i öppen dager, och det ger en skrämmande bild av det ojämlika Sverige. När man granskar arbetslöshetsstatistiken för det tredje kvartalet 2000, som är uppdelat länsvis, ser man hur stora skillnader som råder mellan olika delar av Sverige. Den totala arbetslösheten i Stockholms län var under den här tiden 3,6 %, alltså med marginal under det mål som regeringen satte upp för ett antal år sedan. Detta ska då jämföras med den totala arbetslösheten i mitt hemlän, Västernorrland, som uppgick till 10,1 %. Det är alltså en tre gånger så hög siffra som den för Stockholm. Oron över detta är stor i mitt hemlän, framför allt nu när det börjar komma lite signaler om att högkonjunkturen börjar avta. Många är oroliga för att de inte heller denna gång ska kunna få ta del av de goda tider som råder framför allt i storstadsregionerna. Föräldrarna oroas över att deras barn flyttar till storstäderna - Storstockholm, Göteborg, Malmö eller andra storstadsregioner - och över den osäkerhet som råder i dessa regioner vad gäller möjligheter till boende och social trygghet. De känner också en oro över att bli lämnade ensamma kvar på äldre dagar, långt från sina barn och barnbarn. Det leder till en otrygghet. Fru talman! Jag menar inte att det är fel att ungdomar flyttar för att skaffa sig högre utbildning. Det är naturligt och positivt, men det kostar stora summor för de kommuner som fostrat dessa ungdomar. År Stockholm från landsorten. Eftersom varje barn upp till 18 års ålder beräknas kosta 3,4 miljoner kan man säga att Stockholm har sluppit utgifter på ca 20 miljarder. Kommuner runtom i landet förlorar också skatteintäkter. Följden blir också att oerhört många kommuner runtom i landet får, och har haft länge, en stor befolkningsminskning. Av de sex nordligaste länens 69 kommuner har 66 tappat i befolkning. Det är bara Gävle, Umeå och Luleå som har klarat sig. För Centerpartiet och för mig är detta en oacceptabel utveckling. Vi tror inte att all utveckling måste ske i storstäderna. Centerpartiet vill ta vara på den lokala kreativitet och utvecklingskraft som tar sig uttryck i mer än 3 800 lokala utvecklingsgrupper, en lokal kraft som redan nu betyder mycket för att öka sysselsättningen. Genom att vi skapar möjligheter för denna kraft att utvecklas, inte sällan mot olika håll i olika delar av landet, kan sysselsättningen öka på regionernas egna villkor. Dagens arbetsmarknadspolitik kostar ca 63 miljarder. Vi i Centerpartiet tycker att vi ska använda de pengarna på högkvalitativa yrkesutbildningar som leder till arbete, i stället för meningslösa åtgärder som enbart syftar till att skapa en ny ersättningsperiod. Bredda arbetsmarknaderna genom att förbättra kommunikationerna i regionerna! Gör en kraftig satsning på att rusta de dåliga vägarna i landet! Öka samordningen mellan olika aktörer inom näringsliv, kommun och stat! Höj reseavdraget så att människor får möjlighet att pendla till och från sitt arbete! Det är några väldigt konkreta förslag som det redan i dag finns en stor majoritet för i riksdagen. Fru talman! Från Centerpartiets sida föreslår vi dessutom en utbyggnad av bredband till alla företag, samlingslokaler och hushåll. Som alla vet kallar vi det digital allemansrätt, något som vår Lennart Daléus har blivit väldigt känd för. Det ger arbetstillfällen att bygga ut bredband till alla var man än bor. I norra Sverige är det dessutom möjligt att skapa många arbetstillfällen om småföretagen ges bättre villkor. Turistnäringen kan blomstra och ge många nya arbeten. Norrland har en enormt vacker och avstressande miljö som kan ta emot många turister. Där finns mycket kultur att uppleva, även om vi inte har en symfoniorkester eller konsthall i varje by. I stället har vi fågelsång och vackra vyer. Fru talman! Jag började mitt anförande med att tala om arbetslöshetsstatistiken i Västernorrland. Nu återvänder jag hem en stund igen. Västernorrland har i mer än 25 år haft minskad befolkningsutveckling. Flera ledamöter från mitt hemlän talade om det under gårdagens regionalpolitiska debatt. Statsrådet Messing sade då att utflyttningen inte går att styra genom politiska beslut. Men där tror jag att statsrådet har fel. Det är synd att det statsråd som varit hos oss i dag, Mona Sahlin, har gått, men förhoppningsvis läser hon protokollet. Vi ute i landet tror inte på statsrådet Messing. Vi tror att man kan påverka. Om regeringen vill att hela landet ska gå bra, ge då förutsättningarna till det! Vi kommer då att se att många väljer att flytta ifrån de överhettade storstäderna med deras kommunikationsproblem och bostadsbrist. Jag kan också intyga att allt som sades om våra vägar vid debatten om regionalpolitik i går är sant. Det är bevisat att Västernorrland har landets sämsta vägar, men de kan rustas upp. Det skapar arbetstillfällen. I dag har vi en hel del arbetstillfällen i länet genom den nybyggnad av Botniabanan som pågår. Men om även Ådalsbanan får tillräckligt med upprustningspengar så att den blir en bra förbindelselänk mellan Botniabanan och Ostkustbanan får vi ännu mer arbetstillfällen. Resultatet kommer att bli en snabb förbindelselänk mellan olika orter, och vi får dessutom bort den flaskhals som kommer att skapas som det är nu. I dag vet vi att den faktiska restiden är viktigare för människor än hur långt man har i mil eller kilometer till sitt arbete. Vi vet också att väldigt många människor gärna vill bo på landsbygden. I Västernorrland är det möjligt för de flesta människor, eftersom vi har landets lägsta pris på hus. Där kostar det inte hela skjortan och halva byxan att förverkliga drömmen om att få bo i lugn och vacker miljö.

Fru talman! Det ska bli ett kort inlägg. Tiden går, och jag tror att den största arbetsmarknadsåtgärd jag nu kan göra är att hålla ett kort tal så att personalen som skriver protokoll osv. får gå hem. Det har varit en lång debatt. Jag har följt den, kanske mest i TV:n på mitt rum, i flera dagar. Jag sade förut i en replik till Hans Andersson att jag egentligen tycker att mycket av regionalpolitiken borde gå in i arbetsmarknadspolitiken. Det var meningen att jag skulle hålla mitt inlägg i går i den regionalpolitiska debatten, men jag hamnade här. Jag vill därför till protokollet föra: Läs Elver Jonssons inlägg nr 398 från den 18 januari om regionalpolitik! Det är samma bakgrund som jag tycker måste gälla även i arbetsmarknadspolitiken för att urbaniseringen ska kunna undvikas. Som jag sade i repliken: När man kör från Värmland till Stockholm och ser att det rivs hus i Hagfors och i Kristinehamn, samtidigt som det är bostadskö i Stockholm, funderar man lite grann på politiken. Jag skulle ha velat diskutera arbetsmarknadspolitik vid en landgräns, eftersom jag bor vid en landgräns och vet att en arbetsmarknad kan fungera över en nordisk landgräns. Även där finns det dock krångelproblem som vi borde och ska ta upp till diskussion längre fram. Men vi måste tro på företagsamheten, på småföretagarna i Sverige. Jag ber också att vi läser i protokollet vad Karin Pilsäter och Ana Maria Narti från Folkpartiet liberalerna har sagt i dag. Då tror jag att vi får en bra regionalpolitik och en bra arbetsmarknadspolitik i Sverige, med bo-där-du-vill-perspektiv och Folkpartiet liberalernas omslag.

Fru talman! Om man tittar på den svenska arbetsmarknaden i nuläget, en bit in på det nya året 2001, kan man också göra en liten summering över det år som har gått. Det som slår en om man tittar tillbaka är att år 2000 historiskt sett har varit ett synnerligen gynnsamt år, med en mycket god utveckling på arbetsmarknaden och den kanske starkaste sysselsättningstillväxt som skett på flera decennier. Man får i vart fall gå bra många år tillbaka i tiden för att se en likartad utveckling. Det är bra. Det är oerhört positivt. Det har varit kineseri om siffror i debatten tidigare i dag. Man har anklagat regeringen och oss socialdemokrater för att på olika sätt vilja gömma undan arbetslösheten med statistik osv. Jag tycker att den debatten ibland är lite väl magstark, om jag får säga på det sätt som är. Man kan alltid titta på olika statistik, lyfta ut delar av län och enskilda kommuner osv. och se hur de utvecklas. Men tittar man på landet totalt och jämför med mitten av 90-talet, när den borgerliga regeringen lämnade makten ifrån sig, ser man ändå att arbetslösheten med arbetsmarknadsåtgärder osv. i stort sett är halverad, plus att vi har en mycket kraftig sysselsättningstillväxt. Vi vet att vi också var inne i en mycket djup vågdal med massarbetslöshet med svenska mått mätt. Det gör naturligtvis att vi i dag fortfarande har en alldeles för hög arbetslöshet. Det är jag den förste att erkänna. Vi har ett delmål framför oss, som vi sade i höstens debatt. 80 % av arbetskraften i arbetsför ålder ska vara i sysselsättning 2004. Ytterst ligger målet om full sysselsättning. Alla som kan, vill och har möjlighet ska ha ett arbete. Det tror jag är oerhört viktigt att stryka under. Man kan se tillbaka även på det här. Det innebar stora ansträngningar också på Arbetsmarknadsverkets organisation. Vi har inte haft en organisation ute på fältet som skulle klara en sådan arbetslöshet. Man kan ändå se att de insatser som har gjorts av arbetsförmedlingar m.fl. trots allt har varit goda. Man har klarat sin del. Framme vid den situation som vi har nu, 2001, kan vi också se att det finns möjlighet att satsa på kvalitet i arbetsmarknadspolitiken gentemot den enskilde individen. Vi har nyss börjat med den politiken i och med den nya arbetsmarknadspolitiken kombinerat med aktivitetsgarantin och det nya akassesystemet som snart träder i kraft. Det är klart att om man tittar lite längre fram inser man att det här inte är änden på arbetsmarknadspolitiken. Jag tänkte också göra en liten utvikning om vad som bör komma härnäst. Men innan dess ska jag också ta upp aktivitetsgarantin, som Stefan Attefall nämnde. Veckan efter nyår var jag på flera ställen i landet, bl.a. i Värmland och Kronoberg. Jag gjorde besök på de olika inrättningar som har hand om aktivitetsgarantin. Vi träffade såväl företrädare för dem som deltar i aktiviteten som företrädare för tjänstemannasidan, de som sysslar med det här. Det finns en spridd bild av den här verksamheten. Jag har också noterat kritiken mot aktivitetsgarantin. De fall där det är fråga om klara fall av "vuxendagis" är ingenting som jag försvarar på något sätt. Där ska AMS in med sitt kvalitetsåtgärdsprogram och se till att det blir en bra aktivitet. Men jag måste ändå konstatera när jag ser över totalen och vid besök tittar närmare på hur man har löst sin uppgift att länsarbetsnämnderna har gjort en bra insats när det gäller den här delen. Man har en bra struktur, ett bra upplägg för hur det ska fungera. Där fungerar också aktivitetsgarantin, till gagn för oss som har fattat beslutet. Jag kan ge Stefan Attefall rätt på en punkt. Det är viktigt att hålla kvaliteten, annars blir inte åtgärden bra. Men framför allt gynnar detta dem som deltar i aktiviteten och säger: Det här är bra, det har gett mig en möjlighet att bli starkare när jag går ut på arbetsmarknaden. Man ska veta att det totalt sett är drygt 23 000 människor som deltar i den här aktiviteten och i det stora hela fungerar det mycket väl, även om det finns tveksamma inslag. Man ska ändå bedöma att det totalt sett inte är så många som har varit kritiska till detta om man utgår från hur många som är i åtgärder. Men om man går vidare finner man en diskussion om aktivitetsgarantin som också jag har mött: Hur länge kan man delta i aktivitetsgaranti? Hur länge kan man ingå i en åtgärd? Det är klart att när man möter 62-åringar i Runars län Värmland som bor långt från centralorten och inte har någon utbildning, kan man väl säga rent mänskligt att ingen år ut och år in ska delta i en åtgärd som inte ger någon effekt. På den punkten vill jag vara ganska tydlig. Vi för en diskussion om de här delarna och säger: Vad ska ta vid härnäst? Då kommer man ganska snabbt in på det som man brukar kalla övergångsarbetsmarknad, alltså en vettig sysselsättning som ger ett bra utbud till den som behöver det. Men den har också ett samhällsnyttigt innehåll med vettiga förutsättningar, lön osv. Det kan alltså bli ett bra avslut på ett arbetsliv innan man går i pension. Det tror jag är en åtgärd som på många ställen skulle vara till gagn för många och upplevas som positiv. Det tror jag vi kan diskutera och fördjupa oss i under detta år. Det finns redan i dag exempel på vad en bra övergångsarbetsmarknad kan vara. Den andra delen av arbetsmarknaden är också belyst i den här debatten. Vi ser naturligtvis brister, alltså flaskhalsproblem. Det fattas arbetskraft. Det här är inte bara ett problem i storstäderna, vill jag peka på. Jag har också mött det ute i landet på många ställen, bl.a. när jag besökt Värmland. Det finns arbetskraftsbrist inom yrkesgrupper, inom tillverkningsindustrin osv. Då tittar man ganska snabbt på bristyrkesutbildning, alltså direkta åtgärder. Man utbildar lämpliga personer till de arbetsuppgifter som det faktiskt saknas arbetskraft till. Man bör inte alltid, tycker jag, vända sig till dem som är arbetslösa. Man kan också vända sig till dem som redan har arbete, men som har goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig denna utbildning och snabbt komma in i ett jobb där det finns efterfrågan. När de byter jobb lämnar de också en plats tom efter sig som faktiskt kan vara lättare för en arbetslös att få. Det blir en slags rotation på arbetsmarknaden i en positiv bemärkelse. Jag tror att det här också är någonting som kan vara viktigt. Det jag ska runda av detta med är en sak som gör mig lite beklämd, nämligen hur smal och koncentrerad näringslivets syn är på vilken arbetskraft man vill ha. Egentligen vill man bara anställa dem som är mellan 25 och 35 år, kanske upp till 40 år. Det finns exempel. Jag träffade en metallare från Kronoberg som pekade på att en person som var 45 år och hade alla kvalifikationer när åldern kom fram fick höra: Nej, vi anställer inte dem som är över 40 år. Det är klart att det är oerhört trist. Det är på gränsen till åldersdiskriminering, skulle jag vilja säga. Hur vi ska hantera det framgent borde vi ha en vidare debatt om.

Fru talman! Sven-Erik Österberg gör en historisk exposé i sitt anförande. Jag ber bara Sven-Erik Österberg att titta lite bättre i historiska data och se när sysselsättningsutvecklingen bröts. Det var 1990. Sedan vände den uppåt under den borgerliga regeringsperioden. Därefter bröts den utvecklingen och gick nedåt 1997. Vi hade all time low när det gällde sysselsättning, kan man säga. Sedan dess har det gått uppåt. Men vi har som sagt var en bit kvar innan vi är framme vid den sysselsättning vi hade under den förra högkonjunkturen. Det är det som oroar mig. Vi saknar 400 000 jobb jämfört med den förra högkonjunkturen. Visst fungerar aktivitetsgarantin olika. Problemet uppstod i och med den snabba forceringen när det gällde att införa systemet. Man lät inte försöksverksamheten få ta den tid den skulle ta. Då fick vi de här barnsjukdomarna i så stor omfattning som vi har. Vi ska också komma ihåg att de som har kommit med i aktivitetsgarantin hittills ofta har varit de lätta fallen. Det är inte alla långtidsarbetslösa som omfattas av aktivitetsgarantin ännu. Det gör att jag tror att de här problemen är större än vad Sven-Erik Österberg ger sken av. Erkänn då att systemet forcerades fram för snabbt. Varför kunde man inte låta det gå ett halvår av försöksverksamhet och sedan genomföra en åtgärd som kunde ha blivit bättre och mer effektiv?
Fru talman! När det gäller sysselsättningsdelen kan man väl konstatera att vi fortfarande, precis som Stefan Attefall säger, inte är uppe i den nivå vi var när den förra socialdemokratiska regeringen släppte regeringsmakten i början av 1991. Däremot kan vi se att vi faktiskt har 400 000 fler sysselsatta nu än vi hade när Stefan Attefalls parti var med och regerade och släppte regeringsmakten 1994. Vi ser alltså att vi är på rätt väg. Men det finns fortfarande en bit kvar. Jag tror att jag förklarade en del av detta redan i mitt huvudanförande. När det sedan gäller aktivitetsgarantin är det alltid lätt att ett år efter anse att vi skulle ha haft en längre försöksperiod. Kanske det. Jag kan göra det lätt för mig och säga att jag inte var med på den tiden och diskuterade de här frågorna lika intensivt som jag gör nu. Men oavsett vilka system, oavsett vilka försöksperioder man har tror jag ändå att det finns inkörningsproblem. Jag kan bara konstatera att på de ställen, och det är de allra flesta, där man har vårdat den här aktiviteten, där man noga har gått in för att satsa på kvalitet har man också fått ett gynnsamt utfall gentemot dem det berör.
Fru talman! Jag hoppas att arbetsmarknadsutskottets ordförande blir en bättre statistikläsare än han ger sken av just nu. 1990 var toppen för sysselsättningen. Sedan försvann jobben i rasande takt. Våren 1991, under socialdemokratiskt styre, försvann tusen jobb om dagen. Det tog ett tag att vända detta. Vändningen började under den borgerliga regeringstiden. Men sedan bröts den utvecklingen igen av en socialdemokratisk regeringsperiod, och ni nådde en ännu lägre nivå än den som rådde under de stora krisåren 1992 och 1993, när vi hade de största problemen med konjunkturen. Nog om detta. Det intressanta med aktivitetsgarantin var att man genomförde ett system efter en månads försöksverksamhet. Man genomförde det i en rasande takt för att klara ett 4-procentsmål. Det är det som är det beklagliga med aktivitetsgarantin. Det är inte i första hand ett värnande om de människor som ska beröras av åtgärden utan ett värnande av den taktiskt uppsatta målsättningen om 4 % öppen arbetslöshet. Det är här problemet sitter för socialdemokraterna, dvs. att man är så fast i att visa upp resultat för att uppnå sina egna målsättningar att man glömmer bort de människor som berörs av åtgärderna.
Fru talman! För att bemöta det sista säger jag så här: Jag tycker att det är fel att säga att en åtgärd skulle vara felaktig genom att hänvisa till att enbart få ned en arbetslöshetsstatistik. Stefan Attefall och jag kan ha olika uppfattningar om detta och diskutera hur länge som helst och ändå inte bli överens. Däremot går det att konstatera - och det är vetenskapligt belagt - att den arbetslöse som är i åtgärd mår betydligt bättre än den som inte är det. I vilket fall som helst kan man säga att en åtgärd åstadkommer en bättre insats gentemot den arbetslöse. Det kan läggas till godo. Sedan var det frågan om statistiken. Vi kan också diskutera de delarna. Man ska ändå ha klart för sig - och Stefan Attefall försöker ta en poäng på detta - att den borgerliga regeringen var på rätt väg. Men den var det samtidigt som ekonomin skenade och helt höll på att utarma den svenska staten. När vi kom tillbaka fick vi försöka sanera och samtidigt få upp sysselsättningen. Till att börja med skedde en nedgång innan det gav effekt. Det är en sannare bild av det historiska perspektivet.
Fru talman! Sven-Erik Österberg tycker att aktivitetsgarantin fungerar i stort sett bra. Då vill jag ställa en mycket enkel fråga. Sedan åtgärden infördes - och den har redan fyllt ett år - har man hela tiden sagt att de som organiserar aktivitetsgarantin ska samarbeta brett i samhället. Jag har haft många tillfällen att diskutera med folk från AMS och fråga om vad som har hänt med samarbetet med invandrarorganisationerna. Jag har hört många tröstord; självklart ska man samarbeta med invandrarorganisationerna. I praktiken har jag inte hittat ett enda exempel på sådant samarbete. Tvärtom, när Afrosvenskarnas riksförbund gick till Länsarbetsnämnden och erbjöd sig att sätta i gång en del aktiviteter, fick de svaret att det redan görs och att de inte behövs.
Fru talman! Först och främst kan jag säga att aktivitetsgarantin har varit i gång i full skala sedan den 1 augusti. Det är lång bit kvar till ett år. Det är fråga om ett halvår. Sedan var det samarbetet med olika organisationer. Det kan nog till viss del vara som Ana Maria Narti säger. Aktivitetsgarantin skulle nog kunna kompletteras med ett allmänt bättre samarbete med organisationer, fackliga organisationer och invandrarorganisationer. Det finns också exempel på att det har skett. När jag besökte Värmland - det blir mycket med Runar Patriksson och Värmland - fanns det ett gott samarbete med de fackliga organisationerna. De var med och stöttade de som deltog i aktiviteten, och de var med och tog fram praktikplatser på företagen tillsammans med de fackliga kamraterna. Det var ett gott utfall. Det skulle naturligtvis också kunna appliceras på invandrarorganisationerna. Jag är inte alls negativ till den tanken.
Fru talman! Jag har fått in flera rapporter från både Riksdagens revisorer och från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, med mycket drastiska omdömen från invandrare om samarbetet eller om någonting som borde ha varit ett samarbete med arbetsförmedlingar. Klagomålen från invandrarbefolkningen när det gäller hur människor behandlas på arbetsförmedlingen är mycket starka. Hur kommer det att bli när man har centraliserat och koncentrerat så mycket av detta arbete inom aktivitetsgarantin? Försäkringskassorna har på många ställen slutat att betala för rehabilitering av arbetslösa. Vi vet att när man är arbetslös får man större problem med hälsan. Vem kommer att betala för rehabilitering av långtidsarbetslösa?
Fru talman! Jag ska säga någonting om gruppen invandrare. Jag nämnde en del, nämligen den s.k. åldersdiskriminering som finns på många ställen. Men det är alldeles för vanligt förekommande att människor diskrimineras på grund av utländsk härkomst. Det ser vi i arbetslivet. Det finns exempel på när man har ringt och presenterat sig som svenskfödd och har varit intressant för en intervju, men om man har talat om sitt riktiga namn och det har avslöjats att man kommer från någonstans utanför Sverige har man inte varit intressant för intervju. Där finns någonting som en politiker ska ta tag i. Men det måste också vara en uppgift brett i samhället. Vill vi ha ett harmoniskt samhälle måste också näringslivet och arbetsgivare ta sitt ansvar. Det går inte att bara skjuta åt sidan och säga att någon annan får göra det. Det är ett brett ansvar när det gäller invandrarsidan. Det vill jag lyfta fram i debatten. Vi måste ägna oss mer åt detta i framtiden.
Fru talman! Många av de saker jag tänkte ta upp har redan gått runt här. Men jag tänkte ändå fråga om aktivitetsgarantin. Den fungerade tydligen när utskottsordföranden Österberg var i Värmland. Hela Värmlandsbänken blev uthängd i Värmlands Folkblad i förrgår. Vi fick en riktig rappa för att vi har stött denna garanti. Det vore intressant att få höra var i Värmland det fungerar så att vi kan ta fram ett bra exempel. Jag tycker själv att det finns mycket i aktivitetsgarantin som är lovvärt. Att garantera någon en aktivitet måste vara en uppgift vi har i riksdagen. Har ordergivningen från vårt beslut via AMS ut till arbetsförmedlingarna blivit felaktig? En hel del arbetsförmedlare är oroliga över sitt sätt att arbeta och känner olust inför arbetet. De känner att det arbetsunderlag de har fått inte är riktigt bra.
Fru talman! De som jobbar på arbetsförmedlingarna är en grupp människor som har varit hårt ansträngda under hela 90-talet. Det har varit oerhört mycket besök och många människor som har vänt sig dit. Det är en grupp som känner sig sliten. Aktivitetsgarantin är ett helt nytt sätt att arbeta på för personalen. De ska arbeta på individbasis, göra program och vara delaktig gentemot den enskilda människan på ett helt annat sätt än vad vanlig platsförmedling innebar och hur de gamla åtgärdsprogrammen presenterades. Sedan har jag ett kort svar till Runar Patriksson. Exemplet på en fungerande aktivitetsgaranti var på Arbetsförmedlingen i Karlstad. Det finns naturligtvis kritik i Värmland precis som i andra län. Men det hör lite grann ihop med var man bor, vilken ålder man har, hur man ser på möjligheterna att få ett jobb. Det är inte alltid det är aktiviteten i sig det är fel på utan att det finns en misströstan över den egna situationen. Här får vi vara med och diskutera förbättringar. Jag har varit med och gett ett förslag i mitt huvudanförande, nämligen om övergångsarbetsmarknad. Det kan naturligtvis vara flera åtgärder.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag kan kontrollera med Karlstad där det fungerar bra. Jag har under jullovet besökt många arbetsförmedlingar. Jag håller med om att det finns många ställen där det fungerar bra. Jag har en sista fråga till Sven-Erik Österberg. I mitt inlägg sade jag att regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik borde samordnas bättre så att urbaniseringen kan stoppas och att vi kan använda Glesbygdssverige till lokalisering av arbetsplatser på ett annat sätt än vad vi gör i dag. Har jag stöd i detta från Sven-Erik Österberg? Är den politik som förs för regionerna inte speciellt bra för arbetsmarknadspolitiken om hela Sverige ska leva?
Fru talman! Vi har ett problem. Vi har ett strukturproblem i landet, där vissa regioner växer kraftigt och andra inte. Det påverkar också den del som ligger inom arbetsmarknadspolitikens ram. Men det är klart att arbetsmarknadspolitiken inte kan lösa alla de problemen. Det är jag den förste att hålla med om. Den måste paras med en effektiv regionalpolitik. Nu lade en utredning fram ett betänkande strax före jul som nu är under remiss. Jag ska med stort intresse ta del av vad det kommer att ge i propositionsskrivningen. De förslagen som kommer att läggas fram där kommer vi att ha nytta av i arbetsmarknadspolitiken för att få en bättre balans i landet. Jag är själv glesbygdsbo, som Runar Patriksson vet, så jag värnar väldigt mycket om de orter som ligger utanför de stora centrumen. Jag menar att man också där ska kunna ha tillväxt, bo och ha det bra, likväl som på andra ställen i landet.

Fru talman! Det har varit väldigt intressant att följa den här debatten, där de viktigaste frågorna på arbetsmarknadsområdet och det regionalpolitiska området har tagits upp som oftast diskuteras utanför kammaren. Jag vill som sista talare ta mig tid att diskutera en fråga som inte tillhör dem som vi fokuserar mest på men som ändå är av stor vikt för dem som finns på den svenska arbetsmarknaden. Jag har tidigare på samma sätt försökt spegla den risk jag ser i att man på många håll inte använder svenska språket som arbetsspråk ute på arbetsplatserna och vad det innebär ur demokratisk synpunkt att man inte kan ta del av information på det språk som man för övrigt talar på arbetsplatsen. Jag ska här ta upp en annan fråga, som handlar om att företag som etablerar sig i Sverige inte bara måste respektera svenska språket som arbetsspråk på arbetsplatserna utan också måste respektera våra lagar och avtal. Vi vet att världens största biltillverkare General Motors köpte den återstående halvan av Saab Automobile från Wallenbergsfärens Investor. Många av de här utländska uppköpen eller fusionerna med svenska storföretag som vi har sett har också andra konsekvenser. Svenska stoltheter som Volvo, Pharmacia och Astra är nu till stora delar utländskt ägda. Även statliga företag som Nordbanken har tvingats söka sig till utländska samarbetspartner. Tiden är nu definitivt förbi då ett företag kunde ses som en nationell tillgång. Stora företag konkurrerar i dag på världsmarknaden och kan knappast överleva om de inte finner lämpliga samarbetspartner från andra länder. Jag kom nu i veckan från Taiwan, där man ser att det svenska näringslivet och stora delar av det taiwanesiska näringslivet förvånansvärt nog passar väl ihop. Det finns förutsättningar för att utvecklas vidare, och jag tycker att det är sådant som man välkomnar. Svenska uppköp av utländska företag och utländska uppköp av svenska företag kommer att fortsätta, samtidigt som den svenska arbetsmarknaden blir intressant att etablera sig på för utländska ägare av företag. Det är i grunden positivt för vårt land att utländska företag väljer att investera i Sverige. Just ISA jobbar med att utveckla den här delen vidare, och det står jag helt bakom. Sällan uppmärksammas problem i samband med de här fusionerna och de kulturkrockar som ofrånkomligen blir följden av att svenska företag fusioneras med utländska. När anställda och ledning kommer med kritik eller synpunkter har företaget ofta en mycket annorlunda syn på t.ex. personalpolitik, utifrån andra länders erfarenheter och regelverk. Det finns naturligtvis ingen generell företagskultur i ett land - det varierar mellan varje företag - men man kan ändå finna att företag från andra länder ofta har andra traditioner än svenska företag. Mest uppmärksammade är problemen med den amerikanska företagskulturen. De amerikanska företagen är väldigt ofta hierarkiskt uppbyggda, och ledningarna brister när det gäller information till och inflytande från de anställda. Rapportskrivande är väldigt dominerande. Företagskulturen i Sverige är mindre auktoritär, och de anställda är vana vid att arbeta självständigt och diskutera frågor som rör arbetet med såväl kolleger som chefer och företagsledning. Vi minns det uppmärksammade fallet när Lear Corporation lade ned verksamheten i en del av Sverige. Informationen till personal och fackklubb var den gången mycket bristfällig, och många av de anställda kände att de blev utkastade direkt på gatan. Tidigare har liknande problem uppmärksammats när den amerikanska leksaksjätten Toys 'r' Us etablerade sig i Sverige. Den gången ledde företagets ovilja att skriva kollektivavtal för sina anställda i Sverige till en uppslitande facklig konflikt med företagsledningen. Listan på exempel kan göras längre. Alla har det gemensamt att stora företag med bakgrund i framför allt en amerikansk kultur och med mer liberal lagstiftning brister i delar som är grundläggande i det svenska arbetssättet. Jag har också träffat på exempel i min valkrets när jag har varit ute på arbetsplatsbesök som känns som väldigt onödiga problem och konflikter. Det skulle kunna fungera bättre om man kände till mer av den svenska arbetsmarknadens tradition. Vi måste från svensk sida ställa krav på att de företag som etablerar sig i Sverige följer svensk lag och respekterar fackliga rättigheter. Såväl svenska som utländska företag måste respektera de regler vi har för skydd av anställning, arbetsmiljö och medinflytande. Det har uppenbart brutits mot detta vid ett flertal tillfällen, som de tidigare exemplen tydligt visade. Om vi bortser från rena lagbrott, som får anses höra till ovanligheterna, finns det en gråzon där företag och anställda måste komma överens om de regler som gäller. Det här kommer att bli en allt viktigare fråga för fackföreningsrörelsen i framtiden, och dessa förhandlingar måste tas på allvar. Samtidigt är det uppenbart att det tyngsta ansvaret faller på arbetsgivarna. Dessa måste anstränga sig mer för att få en rimlig dialog med de anställdas representanter. Fungerar inte det här samarbetet på ett tillfredsställande sätt riskerar vi att få ett samhälle där alltfler anställda känner sig otrygga i jobbet eller där informationskanalerna mellan ledning och anställda inte fungerar. Även företagsledningar från andra länder med en annan företagskultur måste respektera de rättmätiga krav på att bli behandlade med respekt som de anställda för fram. I grunden är detta ett överlevnadskrav även för de här berörda företagen. Fungerar inte kommunikationen med de anställda blir resultatet inte bra. Jag tycker mig på mina arbetsplatsbesök ha kunnat se att det här har lett till brister i effektiviteten och att anställda med kreativitet och goda ambitioner har känt att de inte kan utvecklas på ett företag. Då blir det naturligtvis ett individuellt problem, men det blir också problem för företaget. Om det handlar om en liten ort kan det här på sikt utarma det företag som är väldigt viktigt för en bygd. I framtiden måste vi bli bättre på att kräva att företag som är verksamma i Sverige respekterar lagar och avtal och behandlar de anställda med respekt samt att man konsekvent använder och månar om det svenska språket i det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna, så att anställda kan ta till sig information och förstår de instruktioner som de får. Det är dels en fråga om att värna det svenska språkets framtid i Sverige, dels en demokratifråga på arbetsplatserna.
Fru talman! Det var synd att jag måste begära replik, eftersom debatten egentligen är slut. Men jag klarade inte att låta Carina Hägg gå oemotsagd. Är det så att Carina Hägg anser att globaliseringen av företagsamheten på något sätt är ett problem? Jag bor vid en landgräns och hör hur man i Norge ofta säger att Sverige tar över arbetsmarknaden i Norge och ser att norska oljemiljoner hamnar i Sverige. Ikea erövrar hela Europa osv. Det är väl en fördel om de svenska företagen, även med utländskt kapital, för in kraft i Taiwan och kan etablera sig där - jag har förstått att det är viktigt. Hur skulle det gå om svensk försvarsindustri inte kunde vara med i globaliseringen och europeiseringen, vid EU-sammanslagningarna och den transatlantiska länken? Alternativet är att de baltiska länderna tar våra arbetsintensiva företag till sina länder och till Polen. Det får vi ju leva med.
Fru talman! Även om jag nu missar mitt tåg hem tycker jag att det är viktigt att Runar Patriksson tar upp den här diskussionen i en replik. Jag vill inte på något sätt bli missuppfattad. Jag tror att det är oerhört viktigt att tänka på en annan sak även om man har en grundläggande inställning att det är positivt med globaliseringen och vad den i huvudsak innebär. Den innebär också att vi har företagsetableringar över nationsgränserna och över gränserna mellan världsdelarna. Jag kunde, som sagt var, se positiva exempel på det här under mitt besök i Taiwan, där det finns ett fyrtiotal svenska företag. Det finns också taiwanesiska företag i Sverige. Om man bejakar en sådan utveckling måste man också våga se att det finns problem, problem som man kan lösa om man tar upp dem och diskuterar dem. När jag har mött den här typen av problem, att företagskulturer som har utvecklats någon annanstans krockar med kulturen på en arbetsplats i Sverige, tycker jag att de är ganska onödiga. Men de finns och existerar, och vi måste våga ta upp dem och försöka lösa dem för att underlätta ytterligare internationalisering på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag kan ta ett exempel från när jag åker runt och besöker företag, något som säkert Carina Hägg också gör. Då träffar man på utländska chefer som säkert har hamnat i Sverige på grund av att deras huvudföretag i något land har köpt svenska företag. Jag har träffat på företagsledare som säger att det är bra att komma in i svensk kultur inom företagsamhet och arbetsmarknad. För när de kommer till Sverige - det var något exempel med Lear och sådant som Carina Hägg tog upp - måste de lära sig att leva efter svenska regler. Jag tror att det medför att en del företag när de globaliserar sig och kommer till andra länder säger att det var nyttigt att komma till Sverige, att bli delägare i ett svenskt företag och att lära sig svensk arbetsmarknad och svensk företagarpolitik.
Fru talman! Om vi diskuterar de här sakerna ute på arbetsplatserna, fackföreningarna och arbetsledningen och även politiskt, innebär det så klart att man också kan hitta lösningar på de här problemen. Det gör vi ju när vi möter varandra i de olika sakfrågorna. Men hittills har jag upplevt att man väjer för att ta upp den här diskussionen och att man på så sätt tvärtom fördjupar problemen så att vi får de väldigt negativa exempel som vi har kunnat läsa om i medierna. Det finns också många andra vardagsproblem på de här företagen som egentligen aldrig kommer dithän att man på allvar sätter sig ned och försöker lösa dem. Det kan vara negativt för de här företagens utveckling. Särskilt bekymrad blir jag när jag ser att det också kan vara negativt för en hel orts utveckling eftersom många av dem som företaget kanske skulle ha allra störst nytta av väljer att söka sig till andra arbetsplatser där de kan utvecklas och ta det ansvar som de har gjort under tidigare ledningar.